Herr talman! Nej, Paul Lestander, någon politisk åsiktsregistrering har vi inte i vårt land, och det skall vi inte heller ha. Regeringen har också nyligen gjort en ändring i personalkontrollkungörelsen, så att det blir möjligt att rensa bort ett stort antal tjänster som nu skyddsklassas och därmed kontrolleras. Vi har i Sverige en personalkontroll som motiveras med hänsynen till rikets säkerhet och som bygger på ett personregister, som av naturliga skäl är hemligt. Vid tillsättning av en tjänst som är placerad i skyddsklass lämnar rikspolisstyrelsen — efter beslut i den parlamentariskt sammansatta styrelsen — uppgifter om de rent faktiska förhållandena. Rikspolisstyrelsen värderar inte uppgifterna och rekommenderar inte heller någon till någon tjänst. Det är den anställande myndigheten som själv värderar och beslutar i tillsättningsärendet. De beskyllningar mot regeringen som framförs i reservationen saknar helt grund. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation 11 och bifall till utskottets skrivning.

Herr talman! Wivi-Anne Cederqvist har tydligen läst på något dåligt i just det här avseendet. Det står på fjärde raden uppifrån i den PM från justitiedepartementet som avgetts av Gösta Welander: En anteckning i registret får emellertid inte göras enbart av det skälet att någon genom tillhörighet till organisation eller på annat sätt har gett uttryck för politisk uppfattning. Det är ordet enbart som styr lagstiftningen och tillämpningen. Politisk tillhörighet och politisk-facklig aktivitet har tydligen utgjort förtjänst nog för att komma in i de här registren. Wivi-Anne Cederqvist gör den andra logiska kullerbyttan när hon säger att det av naturnödvändighet är hemligt. Just genom att det är hemligt kan man alltså inte visa hur många människor som är registrerade på grund av politisk aktivitet, politisk tillhörighet och faktisk kamp. Det är också alldeles uppenbart att det är ett politiskt handlingsregister det här är fråga om, eftersom man genom åren och i historien har kunnat märka att människor med andra politiska åsikter inte har utsatts för personalkontroll.

Herr talman! Eftersom vi har tidsbrist skall jag fatta mig kort. Det är helt riktigt som Paul Lestander säger att det står i denna PM från Gösta Welander, justitiedepartementet, att en anteckning i registret inte får göras enbart genom att någon tillhör organisation eller har en viss politisk uppfattning. Men det är också så, och det svaret fick Paul Lestander av justitieminister Sten Wickbom i frågestunden, att ingen registreras enbart på den grunden att han eller hon deltar i eller är aktiv i en strejk. Han menade då att han gick ganska långt när det gällde att ge svar i den känsliga frågan om vad som skall och bör registreras.
Herr talman! Ja men, Wivi-Anne Cederqvist, vi är ju överens om att enbart deltagande i strejk inte kan vara motiv för registrering. Men politisk tillhörighet plus deltagande i strejk, politisk aktivitet plus medlemskap i politiska vänsterorganisationer är tydligen motiv nog. Eftersom de här registren inte är offentliga skulle jag kunna säga så här: Vill Wivi-Anne Cederqvist visa att inte jag själv är registrerad? Om jag är det undrar jag av vilket skäl och vilket brott mot rikets säkerhet jag har begått.
Herr talman! Jag hävdar att man kan registreras på grund av politisk tillhörighet och facklig verksamhet. Det är vad som skett i fallet med Lars-Olov Olovsson. Varför förneka det faktum att fackligt aktiva, politiskt medvetna människor tydligen kan stängas ute från arbetet på grund av denna fackliga och politiska aktivitet?
Sedan de under avsnittet Viss personalkontrollfråga anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 17: Regeringsbeslut angående vissa kollektiva försäkringar.
Herr talman! I november 1982 tecknade Svenska elektrikerförbundet och Folksam ett avtal om kollektiv hemförsäkring med obligatorisk anslutning för förbundets medlemmar. Avtalet väckte stor debatt beträffande såväl de föreningsrättsliga som de försäkringsrättsliga aspekterna. I hög grad kritiserades den tvångsanslutning som avtalet innebar. Ett antal medlemmar i Elektrikerförbundet fann sig föranlåtna att gå till domstol för att få sin rätt att stå utanför försäkringen prövad. I januari 1985 fastslog Stockholms tingsrätt att Elektrikerförbundet inte ägt rätt att fatta beslut om hemförsäkring för medlemmarna. Det tecknade avtalet föranledde försäkringsinspektionen att hos regeringen hemställa att försäkringsverksamhetskommittén genom tilläggsdirektiv skulle få i uppdrag att lägga fram förslag rörande kollektiva sakförsäkringar med obligatorisk anslutning. Regeringen lämnade framställningen utan avseende med motiveringen att såväl försäkringsverksamhetskommittén som försäkringsrättskommittén hade att behandla frågan inom ramen för sina resp. direktiv. Regeringens beslut föranledde i sin tur försäkringsinspektionen att i ett cirkulär till försäkringsbolagen förutsätta att försäkringsbolagen skulle avstå från att offerera eller träffa dylika avtal utan reservationsrätt i avvaktan på statsmakternas ställningstagande. I november 1984 beslöt likväl Målareförbundet att med Folksam teckna avtal om obligatorisk kollektiv hemförsäkring för förbundets medlemmar. Försäkringsinspektionen förelade med stöd av försäkringslagen Folksam att inte låta avtalet gå i verkställighet. Folksam anförde besvär hos regeringen, som i december 1984 undanröjde försäkringsinspektionens beslut. Folksams överklagande sändes ut på remiss. Konsumentombudsmannen anförde att kollektiva hemförsäkringar inte bör tillåtas förrän alla aspekter ur konsumentoch marknadssynpunkt utretts närmare. Näringsfrihetsombudsmannen ifrågasatte om försäkringen står i överensstämmelse med skälighetsprincipen i försäkringsrörelselagen. Därtill ifrågasatte NO om något verkligt upphandlingsförfarande förekommit i Målareförbundets försäkring. I likhet med KO ansåg NO att avtalet inte skulle komma till stånd i avvaktan på pågående utredningsarbete och domstols prövning. Försäkringsinspektionen vidhöll i sitt remissvar att försäkringen inte borde tecknas.

Detta, herr talman, är djupt anmärkningsvärt. Vad är det för mening med att använda ett remissförfarande, när regeringen totalt struntar i vad remissinstanserna enhälligt uttalar? Vad är det för mening med att låta inte bara en utan två utredningar arbeta med en fråga, när regeringen helt nonchalerar dessa utredningars pågående arbete? Vad är det för motiv som ligger bakom regeringens ställningstagande, när den i full vetskap om en nära förestående tingsrättsdom i ärendet likväl avgör detta ärende på sätt som strider mot den enskildes rätt att själv få bestämma över sina egna angelägenheter? I sitt ställningstagande anför regeringen att ytterligare kollektiva sakförsäkringar inte bör komma till stånd förrän statsmakterna efter erforderlig utredning tagit ställning till denna försäkringsform. Vid ett och samma tillfälle tar regeringen således ställning både för och emot kollektiva sakförsäkringar. Först Folksam och Målareförbundet, därefter principerna — detta är rättesnöret för den socialdemokratiska regeringen! Regeringen har inte haft något som helst reellt underlag för att undanröja försäkringsinspektionens beslut. Något bärande skäl härför förelåg inte. Tvärtom fanns det all anledning för regeringen att respektera de föreliggande, otvetydiga sakskälen för att avslå överklagandet. Inte minst vittnar domen i Stockholms tingsrätt om hur regeringen skulle ha handlat. Herr talman! Regeringens handläggning av detta ärende står i strid med de skyldigheter regeringen har och det ansvar den har att utöva. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 12.
Herr talman! Eftersom regeringen här har fattat ett klokt och korrekt beslut, kan jag nöja mig med att hänvisa till den utförliga skrivning som finns i utskottets handlingar och yrka bifall till utskottets hemställan under punkt i.
Sedan de under avsnittet Regeringsbeslut angående vissa kollektiva försäkringar anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 18: Tjänstledighet från viss domartjänst.
Sedan de under avsnittet Regleringen av visst stöd till underskott i spannmålshandeln anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnittet Beredningen av proposition om ändring i den s.k. injektionslagen.

Herr talman! Beträffande anslag till länsstyrelserna och dessas fördelning av medel till olika verksamheter, som behandlas i bostadsutskottets betänkande 1984/85:21, anser vi i moderata samlingspartiet att behoven varierar från tid till annan. Vi vill peka på att bostadsbyggandet har sjunkit från ca 100 000 lägenheter per år till ca 30 000. Detta måste påverka resursbehovet för enheter och avdelningar som handlägger dessa frågor. Detta måste även beröra lantmäterienheterna, vilka därför bör kunna göra besparingar. Med hänvisning till motion 2673 anser moderata samlingspartiet att det finns möjligheter till besparingar inom planverket. Vi föreslår även att priskontoren skall avskaffas, och vi anser att dessas funktion kan ifrågasättas. Med dessa besparingar anser vi det möjligt att minska länsstyrelsernas anslag med ca 25 milj.kr. för nästa budgetår. Vidare yrkar vi avslag på anslaget på 600 000 kr. till statsbidrag för kostnader för medborgarvittnen.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

Herr talman! Centerpartiet står bakom bostadsutskottets majoritetsskrivningar på de flesta punkter. Detta kommer närmare att utvecklas av Magnus Persson i hans inlägg. Jag skall nu bara behandla den motion som jag själv har väckt och följt upp med en reservation i utskottet, nämligen den som handlar om statsbidraget till medborgarvittnen. Det beräknas att detta bidrag för nästkommande budgetår skulle uppgå till 600 000 kr. Frågan om medborgarvittnena såsom institution är ju inte uppe till behandling i riksdagen i dag — den behandlas av justitieutskottet — men alldeles oavsett vilken inställning man har till systemet som sådant, anser jag att det är felaktigt att ha denna typ av små statsbidrag i avräkningen mellan statlig och kommunal verksamhet. Om man från kommunalt håll finner anledning att ha en verksamhet som medborgarvittnen, bör denna verksamhet helt finansieras direkt av kommunala medel. Någon statlig bidragsgivning på detta område bör enligt min mening inte ske. Detta står också i överensstämmelse med den ställning vi har intagit från centerpartiets sida i den större frågan om de specialdestinerade kommunala bidragen. Vi menar att dessa bör avvecklas och att man bör övergå till en generell skatteutjämning. Med hänvisning till detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 6 och till reservation 8 under förutsättning att riksdagen bifaller reservation 6.

Herr talman! Folkpartiet har i skilda sammanhang framhållit vikten av att miljöskyddsoch naturvårdsfrågorna handläggs effektivt vid våra länsstyrelser. Det finns alla skäl att stödja besparingsåtgärder. Det får dock inte vara så att generella sparmetoder ger till resultat att skador uppstår som inte kan repareras. När det gäller naturvårdsenheterna vid våra länsstyrelser har man där drabbats av att personalförstärkningar inte har kunnat tillföras, trots att de behövs för att klara redan pågående verksamhet. Samtidigt har man tillförts en rad nya uppgifter på miljövårdsområdet. Man har därför haft svårt att både utföra de lagreglerade uppgifter som finns och på ett tillfredsställande sätt ombesörja den förebyggande miljövården. Det står helt klart att man genom besparingarna framtvingat minskningar av verksamheten som på sikt kan ge skador som är dyra att reparera. En del skador är även omöjliga att åtgärda. Vi har från folkpartiet i vår motion uttalat att miljön, grundvalen för vår existens, måste skyddas. Till sist, herr talman, några ord om den reservation om statsbidrag till medborgarvittnen som är gemensam för moderaterna i bostadsutskottet och Kjell Mattsson. Jag vill först, med kännedom om systemets fördelar, med tillfredsställelse konstatera att justitieutskottet avstyrkt förslaget från Kjell Mattsson om ett avskaffande av systemet med medborgarvittnen. Talet om att insynen i polisarbetet i stället skulle utföras av ledamöter i polisstyrelsen vittnar om att man inte insett att medborgarvittnena fyller en funktion som aldrig effektivt kan fyllas av just ledamöter i polisstyrelsen. Det är också av betydelse att statsbidraget bibehålls, så att systemet med medborgarvittnen kan införas i fler polisdistrikt än de som nu har detta system. Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 4 och 9.
Herr talman! Det är inte många veckor sedan jag hade en debatt med jordbruksministern om den fråga som också behandlas i detta betänkande, nämligen min motion om ökade resurser till naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Gävleborgs län. Det finns ingen anledning för mig att nu upprepa de goda argument jag framförde i den debatten, och jag nöjer mig därför med att yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande 1984/85:21 behandlar anslag till länsstyrelserna. Det har i anledning av budgetpropositionen väckts tolv motioner. Regeringens budgetproposition och förslag till resursfördelning tillstyrks i sin helhet av utskottsmajoriteten. Till nämnda betänkande finns fogade nio reservationer. Herr talman! Jag skall i korthet beröra dessa reservationer. Reservation nr 1 av moderaterna är av gammalt känt märke. Moderaterna återkommer till årets riksmöte med upprepade krav om minskade anslag till vissa enheter på länsstyrelserna. Motion nr 2673 av moderaterna innebär en sammanlagd besparing vid lantmäterienheterna, planenheterna och priskontoren på i runt tal 25 milj.kr. för budgetåret 1985/86. Men — och det är viktigt — moderaterna redovisar inte konkret var regeringen bör sätta in åtgärderna för att klara dessa besparingar. Motionärerna — och i konsekvens därmed också reservanterna — menar att det bör ankomma på regeringen att bestämma detta. Riksdagen skulle därmed ge regeringen fullmakt att fördela resurserna inom de minskade ramar som moderaterna presenterat. Vi anser att moderaterna bör precisera var, hur och på vilket sätt en besparing i storleksordningen 25 milj.kr. skall ske. Vi har i tidigare debatter och diskussioner efterlyst en mer detaljerad och konkretiserad ståndpunkt från moderaternas sida. Jag lyssnade uppmärksamt till Erik Olsson, moderaternas talesman i dagens debatt, men tyvärr kunde jag inte uppfatta någon mer preciserad analys eller något förslag till hur besparingarna skall gå till i verkligheten. Det är svepande och svårfångade formuleringar i allmänna ordalag som moderaterna alltjämt producerar. Utskottet konstaterar för sin del att anslagsberäkningen till lantmäteriet för nästa budgetår minskar om vi jämför med innevarande budgetår. Att därutöver minska anslaget kan inte anses försvarbart. Det finns också moderata motioner där det krävs ökade resurser till vissa län, och därför går inte ekvationen ihop. Sist men inte minst kan vi konstatera att det saknas uppgift om hur stor del av den förordade besparingen på 25 milj.kr. som faller på lantmäteriet. Utskottet konstaterar att det är svårt, för att inte säga meningslöst, att över huvud taget överväga moderaternas motionsförslag i denna del. Det är alltför opreciserat för att ligga till grund för ett ställningstagande. Herr talman! Med denna motivering avstyrks reservation nr 1 vad gäller anslagsbehovet vid lantmäteriet. Liknande motivering kan anföras när det gäller reservationerna nr 5 och 7, som jag skall återkomma till. I reservationerna 2, 3 och 4 behandlas ökade anslag till länsstyrelsernas naturvårdsenheter. Bakom nämnda reservationer står folkpartiet och vpk. Folkpartiet menar i reservation nr 2 att det generellt skall ges mera resurser till länsstyrelsernas naturvårdsenheter. Reservationerna 3 och 4 berör framför allt naturvårdsenheten i Gävleborgs län, och vpk och folkpartiet står för var sin av dessa reservationer med något olika motiveringar. Herr talman! Jordbruksutskottet har i sitt yttrande utförligt redogjort för hur situationen ser ut på miljövårdsområdet. Vi kan bl.a. konstatera att regeringen har aviserat utredningsinsatser som torde beröra naturvårdsenheternas verksamhet. Jordbruksutskottet påpekar i yttrandet, att med hänsyn till det statsfinansiella läget är det nödvändigt att fortlöpande pröva länsstyrelsernas arbetsuppgifter. Med hänvisning till bl.a. detta avstyrker jordbruksutskottet de båda motionerna. Vpk vill ha en översyn över resursbehovet till naturvårdsenheten i Gävleborgs län. I stort sett med samma motivering som i fråga om de nyss nämnda motionerna avstyrker jordbruksutskottet även denna motion. Bostadsutskottet instämmer i allt väsentligt i vad jordbruksutskottet har anfört i sitt yttrande om vikten av en aktiv miljövårdspolitik och efterföljande tillsyn av miljöskyddslagen. På grund av det statsfinansiella läget och de av regeringen aviserade utredningsinsatserna avstyrks motionerna. Jag yrkar därmed avslag på reservationerna 2, 3 och 4. Reservation nr 5 gäller medel till planenheterna och priskontoren vid länsstyrelserna. Motiveringen till majoritetens avslag på reservation nr 5 har jag tidigare berört. Planenheterna ”sitter i samma båt” som lantmäterienheterna. Här finns inte heller någon precisering av hur stor del av besparingsåtgärderna som exempelvis skulle drabba planenheterna. I detta läge är det ånyo, konstaterar utskottet, meningslöst att närmare analysera moderatmotionen och reservationen i denna del. När det gäller priskontoren och deras värdefulla arbete vill jag säga att det inte finns någon anledning att ifrågasätta dessas existens. De gör ett bra jobb genom att följa upp och inrapportera prisutvecklingen med bl.a. de regionala skillnader som här redovisas. Moderaterna är ensamma om att förorda en avveckling av de regionala priskontoren. Jag yrkar därmed avslag på reservation nr 5. Reservation nr 6 berör statsbidragen till medborgarvittnen. Här har centern och moderaterna enats om samma formulering. Båda partierna vill avskaffa statsbidragen till medborgarvittnen. Det här är gamla propåer som vi känner igen från tidigare debatter. Utskottsmajoriteten följer regeringens förslag i denna del och tillstyrker anslagen för nästa budgetår. Bakom verksamheten med medborgarvittnen ligger ofta ett hårt vardagsslit, och ur medmänsklig synpunkt bör vi tillstyrka anslagen. Jag läste en motion till Göteborgs arbetarekommuns årsmöte skriven av ett medborgarvittne som i åratal följt arbetet i polishuset. Hon beskriver hur människor, ofta unga och invandrare, behandlas när de tas in för fylleri eller annat allmänt bråk; ovärdigt, nedsättande och provokativt. Hon ger exempel från sin egen erfarenhet som medborgarvittne med starkt medkännande. Herr talman! Det är bl.a. med utgångspunkt i dessa erfarenheter vi menar att statsbidragen tills vidare bör utgå till medborgarvittnen. Vi tillstyrker därför statsbidragen till medborgarvittnen för nästa budgetår. Jag yrkar därmed avslag på reservation 6. Reservation 7 är en följdreservation. Jag kan helt kort yrka avslag på moderaternas reservation, som innebär ett minus på 25,6 milj.kr. till länsstyrelsernas olika enheter — lantmäteri, planenheter, priskontor och statsbidrag till medborgarvittnen. Centerreservationen 8 gäller ett anslag på 0,6 milj.kr. till medborgarvittnen. Jag yrkar avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan i enlighet med budgetpropositionen. Slutligen: Beträffande den sista reservationen, reservation 9 från folkpartiet, yrkar utskottsmajoriteten avslag på reservationen och menar att vi på grund av det statsfinansiella läget inte kan tillstyrka ytterligare 4 milj.kr. till länsstyrelsens naturvårdsenheter. Motiveringen till avslagsyrkandet har jag tidigare framfört i denna debatt. Jag yrkar alltså avslag på reservation 9. Herr talman! Till sist några ord om en motion från Grethe Lundblad och Birthe Sörestedt. Motionärerna vill ha en utvärdering av arbetssituationen vid länsstyrelsernas sociala enheter. De hänvisar till att nya arbetsuppgifter har tillförts nämnda enheter. Utskottet är i dag inte berett att tillstyrka motionen, bl.a. på grund av vissa överväganden som pågår om alkohollagstiftning m.m. Vi förutsätter emellertid att regeringen med uppmärksamhet följer utvecklingen vid de regionala sociala enheterna och funktionerna. Om det visar sig erforderligt återkommer vi till riksdagen med förslag till förändringar i frågan. Med denna motivering avstyrker jag motion 1130. Herr talman! Därmed har jag i egenskap av utskottets talesman berört aktuella frågeställningar och yrkar bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande på samtliga punkter.
Herr talman! Man kritiserar oss för att vi inte har preciserat de 25 miljoner som vi vill pruta på. Men det är numera ganska vanligt att man ger institutioner i uppgift att göra vissa nedskärningar. Då går man inte fram med pekpinnen utan man säger att institutionerna bör dra ned sina utgifter si och så mycket — jag åsyftar rambudget, jag tänker på skolväsendet, det militära försvaret, osv. Därför anser vi att man inte heller här skall gå fram med pekpinnen utan man skall tala om att Svea rikes finanser är sådana att vi måste skära ned överallt och att även länsstyrelserna måste känna av detta — t.ex. genom att lägenhetsbyggandet minskar. Det måste finnas sådana möjligheter. Vi kan inte bara fortsätta att låna pengar och tro att vi på så vis skall klara finanserna. Med det exempel som drogs upp här från Göteborg när det gäller medborgarvittnen riktar man udden mot poliskåren och menar att den skulle missbruka sina befogenheter vid upptagande av vittnesmål m.m. Det är tråkigt för kåren att man verkligen vill göra sådana påståenden. Herr talman! Jag vill åter yrka bifall till våra reservationer 1, 5, 6 och 7.
Herr talman! Vi diskuterar i dag inte huruvida systemet med medborgarvittnen skall finnas eller ej. Den frågan har riksdagen i annat sammanhang behandlat. Jag begärde ordet bara för att konstatera att majoritetens motivering för att behålla ett litet anslag på 600 000 kr., som är ganska betydelselöst i den kommunala budgeten i de kommuner där medborgarvittnesverksamheten pågår, är att poliskåren uppför sig på ett sådant sätt att man måste ha en speciell kontroll av den. Den uppträder alltså tvärtemot vad poliskårens instruktioner och föreskrifter ålägger den att göra.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att moderaterna är ensamma om förslagen till kostnadsbesparingar, frånsett den lilla del som är på 0,6 milj.kr. Om ni säger att det skall göras indragningar vid planoch lantmäterienheterna borde ni moderater faktiskt, Erik Olsson, ha kunnat precisera er. Jag hänvisar till utskottets betänkande, där vi anför att det är mer eller mindre meningslöst att diskutera denna fråga eftersom moderaterna inte kan precisera sig. Moderaterna borde, herr talman, ha lärt av tidigare debatter, och jag hoppas att de till kommande budgetår mera preciserar var åtgärderna bör sättas in. Nu talas det bara om besparingar i allmänna, svepande ordalag. Det enda vi kan konstatera är att man har bedömt besparingarna till 25 milj.kr. Det jag sade om medborgarvittnen var att ett medborgarvittne i en motion till Göteborgs arbetarkommun hade berättat hur hon upplevde sin vardagliga tillvaro. Jag tror att det är bra att statsmakterna har initierat systemet med medborgarvittnen. Det utgår i och för sig inte speciellt stora bidrag till verksamheten, men jag är inte säker på att medborgarvittnena hade tillkommit om inte staten en gång hade tagit initiativet till dem.

Herr talman! Länsstyrelsernas sociala funktion har vitt skilda arbetsuppgifter. Förutom handläggningen av alkoholärenden, som också tidigare sköttes inom den sociala enheten, tillkom vid socialtjänstsreformen nya uppgifter. Den sociala funktionen skulle dels vara förmedlare mellan central och lokal nivå, dels vara samordnare och rådgivare. Arbetet på länsnivå bör ha karaktären av övergripande och generella insatser. Utrymme för att anlägga sociala aspekter på samhällsplaneringen måste ges. Likaså måste man få möjligheter att ta det tillståndsoch uppföljningsansvar som enligt socialtjänstlagen åligger den sociala funktionen. Sedan den sociala funktionen fick ansvar för LVM-ärenden har arbetet förskjutits från övergripande uppgifter till individärenden. Arbetet med LVM-ärenden har visat sig mer omfattande och tidskrävande än beräknat. Personliga besök, resor och ärendenas brådskande karaktär fordrar betydande insatser, som dominerar den sociala funktionens arbete och försvårar prioriteringar. En försöksverksamhet inom länsstyrelsernas område skall påbörjas i Norrbottens län. Statskontoret har utformat ett förslag till en samordnad statlig länsförvaltning och en från länsstyrelsen fristående skatteförvaltning. Förslaget tar också upp en del aspekter som direkt har inverkan på den sociala funktionen. Bl.a. betonas att den sociala funktionen skall kunna lämna råd till kommuner och allmänhet. Dessutom framhålls att det krävs god kunskap för att stödja kommunerna och för att utöva tillsyn över kommunernas verksamhet. Andra uppgifter är att bistå med råd i metodfrågor och att anlägga sociala aspekter på den regionala planeringen. Bostadsutskottet är, med hänvisning till den utredning som pågår inom alkohollagstiftningens område och till den korta tid som de sociala funktionerna har varit i bruk, inte berett att nu förorda en utvärdering, men förutsätter att regeringen följer utvecklingen. Socialberedningen har i sitt betänkande med förslag till ny lagstiftning inom psykiatrin föreslagit en s.k. insynsnämnd. Ett sådant förslag kan innebära att ytterligare individärenden tillförs de sociala funktionerna. Vi motionärer förväntar oss att det görs en samlad bedömning med utgångspunkt i Norrbottensprojektet och det arbete som pågår inom utredningen på alkohollagstiftningens område samt att de synpunkter som nu framförts beaktas innan nya uppgifter läggs på länsstyrelsernas sociala funktion. Om inte en sammanvägning görs, kan man riskera att den redan nu besvärliga situationen förvärras och att socialtjänstens intentioner inte kommer att kunna uppfyllas. Det behövs resurstillskott eller avlastning. Trots de sociala funktionernas korta tillvaro har svåra arbetsproblem redan dykt upp. Det är angeläget att regeringen nu följer utvecklingen, så att de sociala funktionernas viktiga arbetsuppgifter inom den regionala planeringen inte får stå åt sidan. Reformerna på det sociala området syftade till att skapa ett bättre samhälle för människorna.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

Herr talman! Centerpartiet motsätter sig en reducering av antalet kronofogdedistrikt. Det markerade vi mycket klart senast för ett år sedan, då frågan behandlades här i denna kammare. Vi sade då också att om en översyn skall göras, måste den ta fasta på de fördelar som en decentraliserad distriktsindelning har och den effektivitet som finns hos de små distrikten. Förslagen om en centralisering avvisades därmed. Vi menar att den personkännedom och lokalkännedom som finns framför allt inom de mindre kronofogdedistrikten är en viktig förutsättning för att kronofogdemyndigheterna skall kunna fungera på ett riktigt sätt gentemot allmänheten. Numera råder det bred enighet om att frågan om exekutionsväsendets framtida organisation bör anstå tills vidare, vilket också har anförts av finansministern i årets budgetproposition. Riksdagen uttalade detta redan i beslut vid föregående riksmöte. Också bostadsutskottet har anslutit sig till denna uppfattning. Det är bra så långt. Men ett anstånd med frågan om indelningen i antalet kronofogdedistrikt innebär ju, om riksdagens beslut skall följas, att inga förändringar skall vidtas som banar väg för en annan distriktsindelning än den som hittills diskuterats. Från centerns sida menar vi att både förslaget i budgetpropositionen och utskottsmajoritetens ställningstagande till detta innebär att man på den punkten går händelserna i förväg. I budgetpropositionen föreslås förändringar i förfarandet vid tillsättning av chefstjänster i de små kronofogdedistrikten med endast en kronofogde. Det skall enligt förslaget bli möjligt att vakantsätta sådana lediga chefstjänster. Vissa administrativa funktioner, t.ex. den övergripande ledningsfunktionen, planering och budgetfrågor, skall kunna förläggas till en annan kronofogdemyndighet i länet. Det här är, som vi ser det, ett sätt att bereda vägen för en nedläggning av de små kronofogdedistrikten. Det är ett sätt att bakvägen snabbt och smidigt genomdriva den centralisering som har förespråkats av riksskatteverket och andra. Förslaget medför att politikerna lätt kan förbigås i sådana viktiga regionalpolitiska och servicemässiga ärenden som det här är fråga om. Möjligheterna öppnas nu för tjänstemannaorganisationen att själv göra de förändringar som föreslagits. Det kan vi inte ställa upp på. Intill dess annat beslut är fattat i organisationsfrågan måste självfallet de mindre distrikten behållas som självständiga och arbetsdugliga enheter, och de bör också få tillräckliga resurser för att bedriva en meningsfull verksamhet. Detta föreslår vi i reservation nr 1. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den. Reservation nr 2 berör resurstilldelningen till kronofogdemyndigheterna. Som jag nyss nämnde är förutsättningen för att de små kronofogdedistrikten på ett meningsfullt sätt skall kunna utföra sin verksamhet att de får tillräckliga resurser. Även på den punkten missgynnar regeringens förslag de små arbetstyngda distrikten. Enligt regeringens förslag har länsstyrelsen fråntagits möjligheten att fördela de återförda besparingsmedlen på de olika kronofogdedistrikten. De skall i stället fördelas av riksskatteverket centralt. Det finns stor risk att medlen då går till de större distrikten och att de små blir utan. Fördelningen enligt denna metod föregående budgetår visar på detta. Av totalt 81 distrikt fick endast 31 distrikt del av de återförda besparingspengarna. Vi menar att den föreslagna transaktionen med pengar fram och tillbaka — och med inlagda centraldirigerande styrinstrument — är både felaktig och krånglig. I reservation nr 2 tillstyrker vi bifall till motionskrav på att länsstyrelserna själva skall fördela nettoeffekten av besparingen och därmed tillgängliga resurser på sina egna kronofogdedistrikt. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Herr talman! 7,2 milj.kr. kostar det samhället att administrera den på regeringens förslag införda nya fastighetsskatten. Vi har motsatt oss skatten och följaktligen — om vårt förslag vunnit bifall — inte behövt belasta anslaget med dessa ytterligare miljoner. Riksdagsmajoriteten har avslagit våra förslag om ett slopande av fastighetsskatten. Trots detta anser vi att kostnaderna för administration av fastighetsskatten bör klaras inom ramen för en oförändrad resurstilldelning. Jag ber därmed slutligen, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 4.

Herr talman! I vpk:s partimotion 470 föreslås åtgärder mot fastighetsspekulationen. Den del av motionen som nu behandlas gäller frågan om indrivningen av obetalda skatter på realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar. Dessa båda saker har utan tvivel ett visst samband, även om utskottet inte tycks se det så. Spekulationerna på fastighetsmarknaden tenderar att öka. Vi hade en väsentlig ökning av fastighetsspekulationerna och även av den svarta handeln med hyresfastigheter under 60 och 70-talen. Under ett par år var det möjligen en viss dämpning, men nu är det alltså återigen en tendens till ökning. Det finns alltså skäl att känna oro över fastighetsspekulationen och de effekter den får. När bostäder och bostadsfastigheter byter ägare till priser som i många fall är högt uppdrivna — extremt högt uppdrivna i vissa delar av landet — blir det självfallet stora summor som tas upp till realisationsvinstbeskattning. I motion 470 föreslår vi åtgärder för att motverka denna typ av spekulation, men jag finner ingen anledning att nu gå in på dessa förslag. Men i detta sammanhang bör man också väga in frågan om indrivningen av de taxerade realisationsvinstskatterna. Jag vill påstå att utskottet i detta avseende varit något njuggt. Bostadsutskottet utgår ifrån det som skatteutskottet har sagt utan att ta hänsyn till sammanhanget. Det är i och för sig riktigt när skatteutskottet i sitt yttrande säger att man vid indrivning inte har olika rutiner beroende på varifrån restförda skatter härrör. Det är inte heller det vi i grunden menar, utan vi menar att det ofta är fråga om stora summor i realisationsvinsthänseende när det gäller hyresfastigheterna och att det självfallet är där angelägenheten att effektivisera indrivningen kommer in. Vi har tidigare under många år i riksdagen lagt fram förslag om ökade resurser till kronofogdemyndigheterna, som alltså har att verkställda dessa indrivningar. Vi har i år inte gjort på samma sätt. Men som tidigare talare har sagt råder det stor enighet om att vi för närvarande inte skall förändra kronofogdemyndigheternas indelning. När majoriteten inte tidigare har velat satsa på ökade resurser till kronofogdemyndigheterna menar vi att det är viktigt att de fall där det rör sig om stora pengar prioriteras. Önskemål om sådana här åtgärder har också uttryckts i budgetpropositionen. Det är åtgärder som går i samma riktning som vi i flera år i uttalanden har begärt av riksdagen. Det kan väl sägas att de ökade satsningarna på vissa ADB-hjälpmedel och REX-systemet inom exekutionsväsendet i viss mån kan bidra till att effektivisera indrivningen. Men jag tror att man är tvungen att se litet annorlunda på bl.a. fastighetsspekulationens effekter i fråga om reavinstbeskattningen. De här fastigheterna byter inte sällan ägare, vilket sker i olika bolagskonstruktioner som till yttermera visso i ett slutskede går i någon form av konkurs. Det gör det svårt att få in skatten. Därför menar jag att det är viktigt att man på ett mycket tidigare stadium än som nu sker effektiviserar indrivningen av de här medlen. Det är också vad vi har avsett med vår motion. Med detta, herr talman, skall jag be att få yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande 1984/85:22 behandlar anslag till de lokala skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Fem motioner har inkommit med förslag till ändringar i regeringens budgetproposition. Utskottets majoritet avvisar motionskraven och tillstyrker regeringens budgetförslag i dess helhet. De motioner som lagts fram har slutligen utmynnat i fyra reservationer. Tre av dem har partibeteckningen c och en partibeteckningen vpk. Frågan om exekutionsväsendets framtida organisation har diskuterats vid åtskilliga tillfällen i Sveriges riksdag. Riksdagens revisorer har också behandlat frågan. Skatteutskottet underströk i sitt betänkande angelägenheten av att få till stånd en mera väl fungerande och effektivare skatteförvaltning. I avvaktan på kompletterande utredningar borde frågan om landets indelning i kronofogdedistrikt anstå, däremot borde exekutionsväsendets arbetsoch personalorganisation successivt anpassas till nya förutsättningar. Nu säger finansministern i propositionen att frågan om exekutionsväsendets framtida organisation bör anstå tills vidare. De mest resurssvaga kronofogdemyndigheterna bör få 5 milj.kr. för att klara vissa arbetsuppgifter och lindra effekterna av en ojämn resursfördelning myndigheterna emellan. Finansministern säger vidare att det i vissa distrikt kan vara förenat med svårigheter att exempelvis återbesätta tjänsten som kronofogde när den blivit vakant. Ledningsfunktion och vissa administrativa funktioner kan i en del fall skötas från en annan kronofogdemyndighet inom länet. Detta har väckt debatt och en viss oro bland berörda kronofogdedistrikt. Centerns motion 2145 får ses mot bakgrund av dessa rader av finansministern i budgetpropositionen. Utskottsmajoriteten menar att de åtgärder som finansministern föreslår ligger inom ramen för att på bästa sätt tillvarata tillgängliga resurser inom befintlig organisation och därmed bedriva verksamheten så rationellt som möjligt. Åtgärderna innebär ingen indragning av antalet distrikt. Därmed strider de inte mot riksdagens tidigare uttalanden om den framtida organisationen. Nu säger Agne Hansson, reservanternas talesman, i sitt inlägg att man bakvägen försöker manövrera och till viss del går för långt när det gäller att förbereda framtida omorganisation. Det finns en annan viktig, bidragande orsak till att det är vissa svårigheter att återbesätta chefstjänsterna inom vissa kronofogdedistrikt. Det är näringslivet och revisionsbyråerna som lockar till sig de bästa krafterna från myndigheterna. Detta är också en problemställning som man möter när återbesättning av dessa tjänster aktualiseras. Man märker detta på riksskatteverket, på departementet och ute i länen. Det här är ett problem, herr talman, som vi alltför sällan hör företrädare för de borgerliga partierna ta upp och fråga: Hur skall vi klara det här i framtiden? Till den aktuella reservationen vill jag säga: Vi tycker att man från centerns sida övervärderar vikten av att en eller annan chefstjänst inom nuvarande organisation blir vakant. Att tro att det skulle äventyra det aktuella distriktets fortsatta öden och äventyr är att se spöken mitt på ljusa dagen. Det är en felsyn och en feltolkning, enligt vårt förmenande. Bostadsutskottet delar skatteutskottets tidigare bedömning och anser att de föreslagna effektiviseringsåtgärderna bör kunna vidtas inom ramen för nuvarande organisation. Dessutom, herr talman — och det är viktigt — bör regeringen i lämpligt sammanhang återkomma till frågan och redovisa effekterna av de i budgetpropositionen förordade åtgärderna. Jag yrkar därmed avslag på reservation 1. Reservation 2 gäller resurstilldelningen till kronofogdemyndigheterna. Där har finansministern spenderat 5 milj.kr., som skall återföras till särskilt arbetstyngda distrikt. Därför anser vi från utskottsmajoriteten att det är en onödig motion och reservation som föreligger. De krav på extra pengar som har framställts i motion 1473 har redan tillgodosetts av finansministern, och vi tror att riksskatteverket bäst kan bedöma den här frågan. Med anledning av detta yrkar jag avslag på reservation 2 av Kjell Mattsson och Agne Hansson. Reservation 3, slutligen, av Tore Claeson från vänsterpartiet kommunisterna behandlar frågor om indrivning av obetalda reavinstskatter m.m. Yrkandet om effektivisering av indrivningen av obetalda skatter på reavinster skulle gynna en social bostadspolitik, menar motionärerna. Tommy Franzén har i sitt inlägg ytterligare markerat reservationens betydelse och menar att vi från utskottsmajoritetens sida är alltför ljumma till den här problemställningen. Herr talman! Skatteutskottet säger i sitt yttrande att man vid indrivning inte har olika rutiner, baserade på varifrån restförda skatter härrör. Rätt nyligen har en allmän plan utarbetats för effektivisering och förbättring av indrivningsresultatet. Här kan bl.a. nämnas ökade satsningar på mer omfattande och svårbearbetade indrivningsfall samt införande av det ADB baserade redovisningssystemet för exekutionsväsendet, det s.k. REX systemet. Skatteutskottet pekar också på det nyligen antagna och utökade förslaget till utvidgning av det allmännas möjligheter att ta i anspråk obetalda skatter och avgifter för betalning av fordringar som samhället har på återbetalningspliktiga juridiska personer. Skatteutredningens arbete syftar också till att över huvud taget effektivisera kronofogdemyndigheternas verksamhet. Bostadsutskottet delar i allt väsentligt skatteutskottets uppfattning. Det omfattande utredningsoch effektiviseringsarbete som pågår är tillräckligt, och vi anser inte att ytterligare särskilda åtgärder är påkallade i dagsläget. Med denna motivering yrkar jag avslag på reservation nr 3. Slutligen ett par ord om reservation nr 4. Där har samtliga borgerliga partier enats om att på nytt aktualisera den av riksdagen beslutade fastighetsskatten. För arbetsuppgifterna med den införda fastighetsskatten har skattemyndigheterna tidigare tillförts en extra resurs. Motionen som här presenteras följer ett gammalt, känt mönster. Riksdagen har tidigare behandlat och konsekvent avslagit motionskraven. Utan att i dagens debatt gå in på själva sakfrågan — fastighetsskattens vara eller inte vara— vill jag helt kort yrka avslag på reservation nr 4 och bifall till bostadsutskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Magnus Persson sade att frågan om kronofogdedistriktens indelning och reformering diskuterats vid åtskilliga tillfällen och att man har diskuterat olika lösningar. Det är riktigt. Anledningen till att man hållit på så länge och diskuterat många olika lösningar är att man varit oense i sak om hur man skall ha det. För oss är det självklart att man då väntar med att fatta beslut tills detta klarats ut genom de ytterligare utredningar som fordras. Vi menar att det här förslaget går händelserna i förväg. Varför, Magnus Persson, har det här väckt debatt och oro hos allmänheten? Jo, därför att allmänheten i det förslag som finansministern här har lagt fram ser en nedläggning bakom hörnet. Vidare säger Magnus Persson att förslaget inte innebär någon indragning. Ja, vad är skillnaden? Man skall låta bli att återbesätta chefstjänsten, och man flyttar över de lednings-, planeringsoch budgetfunktioner som finns på de distrikten till ett annat distrikt. Skillnaden mellan den förändringen och att lägga ned distrikten är inte särskilt stor. Det är naturligtvis inte lätt att åter inrätta ett sådant litet distrikt om man en gång tagit bort chefstjänsten där. Sedan till reservationen om resursöverföringen. Vad är det egentligen, Magnus Persson, för vits med att först spara 10 milj.kr. och sedan betala tillbaka 5 milj.kr. och göra det från centralt håll? Ingen kan ju bättre än länsstyrelserna själva bedöma behovet lokalt och därmed också fördela resurser på bästa sätt, menar vi. Det bör därför i fortsättningen liksom hittills vara länsstyrelserna som gör den bedömningen. Vad finns det för anledning att byråkratisera och krångla till det här och dessutom lägga in en centralstyrning på vägen?
Herr talman! Det är inga stora åsiktsskillnader som råder mellan utskottsmajoriteten och reservanterna i den här frågan. Jag tycker att Agne Hansson som reservanternas talesman stirrar sig blind på att man vakantsätter en tjänst. Jag har talat med företrädare för både departementet och riksskatteverket, och de säger att detta inte kommer att vara avgörande vid en eventuell framtida omorganisation. Jag tycker att reservanterna ser spöken mitt på ljusa dagen. Det kommer som sagt inte att vara avgörande för kronofogdedistriktens fortsatta existens, utan de besluten vilar på helt andra bedömningar. Jag tycker med andra ord att reservanterna övervärderar detta. Även när det gäller omfördelningen av dessa pengar är det en strid om påvens skägg. Vi tycker att reservationen är i princip onödig. De resurssvaga kronofogdemyndigheterna skall enligt budgetpropositionen erhålla 5 milj.kr. Fördelningen av pengarna bör rimligen ske via riksskatteverket. Det är egentligen på dessa två punkter som vi inte är överens. Jag tror att Agne Hansson målar upp en bild i alltför mörk dager, när han i dag för reservanternas talan.
Herr talman! Det kan i dag synas som om det är små åsiktsskillnader. Men med kännedom om den centraliseringsiver som finns i regeringen och i regeringspartiet är vi naturligtvis misstänksamma inför framtiden. På dessa två punkter finns det en tendens mot en ökad centralisering, vilket vi vill bromsa i tid.
Herr talman! Sakläget är att det inte sker någon som helst indragning av något distrikt. Det tycker jag är det tyngst vägande argumentet. Det finns ingen respons för Agne Hanssons resonemang om att regeringspartiet är för centralisering.